Herr talman! Jag har liksom herr Johansson i Trollhättan väldigt svårt att tro att den utredning om riksdagens arbetsformer som kommer att tillsättas skall lyckas eller ens kunna göra något allvarligt försök att lösa de problem som jag framlade. Men just därför har jag velat understryka att utredningen redan innan den är tillsatt borde tänka om — om jag får uttrycka saken så. Jag menar alltså att det är viktigt från demokratisk synpunkt att så många ledamöter som möjligt av riksdagen har kontakt med arbetslivet och med de enskilda människornas sätt att resonera, att leva, att tycka, att tänka. Jag tror att problemet är möjligt att lösa. En — Nr 111 metallarbetare kan väl arbeta halva året och — hoppas jag — få ledigt för Tisdagen den riksdagsarbetet den andra hälften av året, även om detta givetvis är 5 juni 1973 förenat med svårigheter. Jag är medveten om svårigheterna; det var just — — — därför jag ville understryka det angelägna i — för det demokratiska Ny regeringsform systemets skull — att man försöker åstadkomma en sådan genomgripande och na riksdagsreform att vi kan nå målet: en avsevärd del av riksdagens ledamöter ute i ordning m.m. yrkeslivet under åtminstone halva året.

Det är rätt märkligt. I förslaget till ny regeringsform sägs i 1 kap. 1§ att den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. Men trots att man stödjer det nya förslaget vill inte socialdemokraterna att den, som tillhör en fackförening eller ett LO-förbund, skall ha full rätt till fri åsiktsbildning utan att han eller hon skall kunna tvångsanslutas till socialdemokraterna genom beslut av andra. Jag vill påstå att kollektivanslutningen är odemokratisk. Trots det har ledaren för socialdemokratiska partiet herr Palme vid olika tillfällen här från riksdagens talarstol försökt göra gällande att det socialdemokratiska partiet skulle vara mer demokratiskt än andra partier. Det är fantastiskt att herr Palme och hans partikamrater inte skäms över att säga något sådant när socialdemokraterna är det enda parti som inte vill tillämpa full frihet för den enskilde när det gäller att ta ställning till medlemskap i partiet. Herr Sjöholm frågade tidigare herr Henningsson vad det är för fel med enskild anslutning. Han fick inget svar — såvitt jag kunde höra. Jag vill upprepa frågan till herr Henningsson: Vad är det för fel med att var och en själv får bestämma i de här frågorna utan att andra lägger sig i det? Ibland undrar man om socialdemokraterna tror att de LO-anslutna arbetarna inte begriper något, om de tror att socialdemokratiska partiet därför måste vara arbetarnas förmyndare. Men det är värre än så: socialdemokraterna vet att de håller på att förlora greppet över arbetarna. Opinionsundersökningar pekar på att var tredje LO-ansluten arbetare för närvarande är beredd att rösta med något oppositionsparti. Jämfört med äldre undersökningar visar resultaten att fler och fler arbetare nu både tänker och röstar borgerligt. Det är klart att socialdemokraterna är rädda för att förlora sin maktställning. Därför använder man också tack vare sina medlemmars majoritet i de fackliga styrelserna alltmer av medlemmarnas pengar för direkt eller indirekt stöd till det socialdemokratiska partiet. Därför görs fackförbundspressen alltmer till socialdemokratiska valpropagandatidningar. Därför vågar socialdemokraterna tydligen inte heller avskaffa tvångsanslutningen till SAP av borgerligt röstande fackföreningsmedlemmar. Genom skrämsel och tvång måste man försöka få så många arbetare som möjligt att rösta socialdemokratiskt — inte för arbetarnas skull, utan för att socialdemokratins mäktiga skall få behålla sin makt. Man vill heller inte avstå de pengar som de mot sin vilja kollektivt anslutna borgerligt röstande arbetarna bidrar med till de socialdemokratiska kassorna. Om man bara ville så skulle man kunna avstå från att ta emot medlemmar på det här sättet. Jag beklagar djupt att man ännu inte har fått majoritet bland de socialdemokratiska medlemmarna för att kunna avskaffa kollektivanslutningen. Men sådana här skäl skall inte få lägga hinder i vägen för att i demokratisk anda ge den enskilde arbetaren full rätt att själv bestämma sin partitillhörighet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 9 av herrar Hernelius och Werner i Malmö.

Herr talman! Jag har redan tidigare sagt att jag är medveten om att alla fackliga medlemmar inte tänker på samma sätt. Jag har sagt att jag är medveten om att det finns medlemmar som blivit anslutna till sin fackliga organisation på grund av att deras arbetsgivare har sådant avtal att de den vägen tvingas tillhöra en organisation. Att dessa arbetare inte har samma uppfattning om vissa saker som de som frivilligt har sökt sig till organisationen är jag fullt medveten om. Men, herr Åkerlind, att de skulle sakna frihet att själva få avgöra vilken organisation de vill tillhöra är en fullständig orimlighet. Nu talar jag om medlemmar som är normalt vakna, och de hoppas jag att föreningsmedlemmar skall vara. Är de inte det har de varken i fackföreningar eller andra organisationer att göra.

Här är icke vår uppgift att frigöra vissa fack eller yrkesgrupper; nej, alla som med hand eller hjärna utföra samhällsnyttigt arbete, skall och måste emancipationen omfatta. Landsorganisationen fackligt, socialdemokrati politiskt, det är blott två sidor av samma stora underklassrörelse, som genom nödvändig självdisciplins tvång skapar den Nr 111 makt, som skall giva alla mera frihet än kapitalistsamhället förmår, ty den Tisdagen den skall betrygga allas rätt att leva ett människovärdigt liv.” 5 juni 1973 Detta är återgivet i Social-Demokraten den 15 augusti 1898 och - — — =+Fförfattat av Hjalmar Branting. Jag tycker inte att jag precis är i dåligt Ny regeringsform sällskap om jag hävdar att vi vill behålla samma rätt i dag när vi vet att vi har behov av den.

Herr talman! Nu börjar herr Henningsson gå tillbaka i tiden för att försvara sina åsikter. Han hänvisar till vad Hjalmar Branting sade 1898. Men vad han sade gällde dåtidens förhållanden, alltså de förhållanden som rådde för 75 år sedan. Hjalmar Branting sade dessutom att när arbetarna fått rösträtt och föreningsrätt, då kunde kollektivanslutningen avskaffas, därför att den då inte var nödvändig. Det skulle herr Henningsson också ha påpekat. Sedan vill tydligen herr Henningsson påstå att de borgerligt röstande som blir kollektivanslutna blir det på grund av att de tillhör sådana arbetsområden där arbetsgivaren fordrar facklig anslutning. Det är helt fantastiskt! Efter herr Henningssons förra yttrande har jag tänkt igenom om det verkligen finns några som är i den situationen bland alla de kamrater jag har inom moderata samlingspartiet som är LO-anslutna. Jag har kommit på en på rak arm. Men det finns oerhört många som är frivilligt anslutna, bl.a. jag själv, som har frivilligt gått med i den fackliga organisationen just — som herr Henningsson säger — för sammanhållningens skull i fackligt intresse, för att driva de fackliga frågorna gemensamt. Jag står kvar där frivilligt av den orsaken. Men vad jag motsätter mig är att fackföreningsrörelsen görs till politisk diskussionsklubb eller någon sorts politisk underavdelning till socialdemokraterna. Detta är fel, herr Henningsson!

Herr talman! Jag började mitt anförande om kollektivanslutningen med att tala om att den har pågått i 75 år och att moderaterna celebrerar det genom att försöka få ett grundlagsförbud. Om herr Åkerlind hade hört på så har det redan klargjorts. Jag måste säga att den förändring som skett från dåtidens förhållanden till dagens i hög grad har sin orsak i den sammanhållning som vi förstått att skapa mellan den fackliga och den politiska arbetarrörelsen. Jag är inte alls övertygad om att vi skulle ha gått lika långt och nått samma position om vi hade splittrat oss och gått var sin väg utan att hålla samman. Det är denna kombination som har gett oss vår styrka. Och, herr Åkerlind, om jag finner att denna väg har varit framgångsrik, skulle jag då bara så urbota dum att jag bryter det sambandet och säger: ”Nu räcker det, nu går jag en annan väg”? Jag vill framhålla att jag inte har sagt att alla i LO som tillhör moderata samlingspartiet också har kommit in den vägen att de tvingats ansluta sig till något visst fackförbund, men att det finns sådana människor, herr Åkerlind, det går väl inte att förneka.

Herr talman! Det är intressant att höra att herr Henningsson börjar sväva på målet i dessa frågor. Men det är också intressant att konstatera att herr Henningsson hänvisar till de resultat man nådde vid seklets början genom samarbete mellan socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen. Jag vill inte alls förneka dessa resultat, och jag har många gånger sagt att jag, om jag skulle ha börjat rösta vid seklets början, med stor säkerhet då hade varit socialdemokrat. Men eftersom jag började rösta på 1950-talet och såg 1950-talets och 1960-talets problem framför mig, röstade jag inte med socialdemokraterna. När det gäller det fackliga samarbetet med den politiska rörelsen, som herr Henningsson talar om, vill jag framhålla att också jag har viss erfarenhet efter fem år som fackföreningsordförande. Jag sade då från början konsekvent ifrån att jag inte ville vara med om att blanda samman fackförening och politik. Det gick under dessa fem år, och jag vill påstå att vi kanske gjorde ett bättre jobb rent fackligt under denna tid än vad som gjorts både dessförinnan och därefter. Vi blev ett sammansvetsat gäng som utförde ett hårt fackligt arbete och som försökte göra insatser för föreningsmedlemmarna. Vi förödde inte våra krafter på politiken, och därför kunde vi sätta in större kraft på den fackliga sidan.

Herr talman! Under gårdagen tillhörde jag dem som lyssnade rätt flitigt till debatten. Den del av debatten som jag tyckte mig ha anledning att särskilt lyssna till gällde frågan om de mänskliga frioch rättigheterna. Jag hade stundtals en känsla av att man tvistade om vem som var mest för att slå vakt om de mänskliga frioch rättigheterna, oavsett om det gällde att garantera strejkrätten, demonstrationsrätten och föreningsfriheten eller om det gällde någon annan frioch rättighet. Men en frihet som man från borgerligt håll däremot inte var särdeles intresserad av att garantera var rätten för de fackliga medlemmarna att få välja form för anslutning till ett politiskt parti. Här var det plötsligt slut med friheten; så slut att man t.o.m. i grundlag ville slå fast förbud mot att få välja anslutningsform. Som medlem i en facklig organisation skulle jag inte själv få bestämma hur jag vill ansluta mig till ett politiskt parti, om jag och några av mina kamrater kommer till uppfattningen att vi vill ansluta oss. Då är jag inte betrodd att själv avgöra det, utan det skall man ha sagt ifrån i grundlag. Där gällde således inte föreningsfriheten. Under gårdagen var det många talare som försökte övertyga om att det är det socialdemokratiska partiet som kollektivansluter, och man försökte således gå åt partiet för detta tilltag — såsom man uttryckte det. Nu är det ju som det redan sades i går fackföreningsmedlemmarna som ansluter sig till partiet. Varför finns det då anledning för fackföreningsmedlemmar att ansluta sig kollektivt även 1973? Svaren kan vara många, men ett väsentligt är naturligtvis medlemmarnas känsla av att det finns behov av att vara med och påverka frågor i politiska instanser. Det kan naturligtvis också vara Nr 112 den rent ideologiska samhörigheten som är avgörande. Onsdagen den Det var många saker som sades här i går, men jag fäste mig i går kväll 6 juni 1973 särskilt vid några saker som herr Åkerlind kom in på. Han ansåg det = orimligt att man inte helt kan få avgöra själv, och han påstod att när han Ny regeringsform var fackföreningsordförande så ödslade han inte krafter på politiskt arbete. Vidare hävdade han att fackföreningen inte skulle göras till någon underavdelning till det socialdemokratiska partiet. Om jag tar det sista först: Fackföreningen blir vad medlemmarna gör den till, inte vad vare sig styrelsen eller partiet gör den till, utan vad medlemmarna själva gör den till. Det är ju medlemmarna som bestämmer — om man nu inte anser att de behöver förmyndare och i grundlag förbjuder fackföreningsmedlemmarna att fritt ansluta sig till politiskt parti och välja anslutningsform härför. Inställningen att man på den fackliga sidan skulle ödsla tid och kraft på politiskt arbete är jag helt oförstående till. Jag säger detta mot bakgrunden av mina egna erfarenheter. Det är nu ca 25 år sedan jag första gången var på ett fackligt möte. Även om det mesta sedan dess har förändrats, finns det många likheter mellan dagens fackföreningsmöten och de första jag besökte. I min avdelning är i dag, liksom för 25 års sedan, ingen medlem kollektivansluten. Det behandlas dock vid varje möte frågor där man, om inte kraven kan tillgodoses förhandlingsvägen eller på annat sätt genom de fackliga instanserna, finner att vad som återstår är lagstiftningsvägen. Då talar man om att vända sig till partiet, och med detta menar man socialdemokraterna. Skulle vi i avdelningen överväga att kollektivansluta oss till politiskt parti, måste det vara vi som fackföreningsmedlemmar och ingen annan som skall bestämma. Nu liksom tidigare betraktar man det som självklart att man skall vända sig till partiet när man skall driva på frågor. Det kan gälla frågor som man inte tidigare kunde lösa. Dit hör, för att bara nämna ett par exempel, pensionsfrågan och frågan om ersättning vid sjukdom. Det kan också, som nu är mera aktuellt, gälla arbetsmiljöfrågan eller tryggheten i anställningen. Det har varit en nödvändighet för fackföreningsmedlemmarna att politiskt kunna påverka framtiden. Fackföreningen är ingen oformlig massa, utan det är en sammanslutning av människor som själva är medvetna om behov och krav och av den anledningen också är mogna att själva fatta sina egna beslut. Varje fackförbund och avdelning har sina stadgar som reglerar frågornas behandling, men en sak är gemensam, nämligen att frågorna finns kungjorda på förhand. Också proceduren för beslutens fattande är reglerad i stadgarna. Fackföreningsrörelsen är uppbyggd av människor som är så upplysta, självständiga och kunniga att de själva kan fatta beslut i sina egna frågor. Även i frågan om kollektivanslutning — om den blir aktuell — är det fackföreningen som beslutar och ingen annan. Friheten bör också finnas för de fackliga medlemmarna att själva välja anslutningsform till politiskt parti.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

Herr talman! Herr Karlsson i Malung upprepar vad herr Henningsson sade i gårdagskvällens debatt, nämligen att de frågor som skall tas upp på fackföreningsmötet är i förväg kungjorda. Ja, det är de för de människor som är kallade dit. Men hur kungöres de vid representantskapsmöten, som ju majoriteten av föreningarna deltar vid, herr Karlsson i Malung? Då vet inte de enskilda människorna vilka frågor som skall tas upp. Herr Karlsson i Malung vill påstå att vi borgerliga inte vill ha frihet för fackföreningsmedlemmarna att själva besluta om politisk anslutning. Det är ju precis den friheten vi vill att de skall ha, nämligen att själva kunna besluta om vilket politiskt parti de vill tillhöra. När jag hörde herr Karlsson i Malung tänkte jag på boken ”1984”, där man skriver: ”Sanning är lögn. Lögn är sanning.” Har vi redan kommit dit? Herr Karlsson i Malung ägnade mig en replik med anledning av att jag talade om att man inte skall ödsla tid, kraft och pengar inom den fackliga verksamheten på politiskt arbete när man har så mycket att göra på den fackliga sidan, eftersom det fackliga arbetet i så fall ofta blir eftersatt.

Man måste vända sig till politikerna och begära lagstiftning när det är frågor man inte kan lösa, säger herr Karlsson sedan, och det är ju alldeles självklart. Oavsett vilka partier som har regeringsmakten måste naturligtvis de fackliga organisationerna vända sig till politikerna när det är frågor de inte kan lösa.

Herr talman! Den långa debatt som ägt rum i anledning av konstitutionsutskottets betänkande nr 26 har ganska väl betat av vad partierna och de olika ledamöterna står för vid denna reform av författningen. Jag skall därför inskränka mig till en kommentar i anledning av reservationerna 9 och 10, dvs. frågan om kollektiv anslutning till politiskt parti. Denna fråga har diskuterats länge i den allmänna debatten, i de fackliga avdelningarna och på arbetsplatserna. Den har också tagit upp mycket stor tid under den debatt som vi har fört här just nu. Till enkammarriksdagen har det varje år väckts flera motioner om förbud mot kollektivanslutning eller om att riksdagen skall uttala sitt principiella avståndstagande från detta odemokratiska inslag i vårt samhälle. I diskussionen här i går och även i dag om vårt framtida statsskick har man kunnat finna en vilja att förbättra vår demokrati, låt vara att det finns nyanser och olika starkt engagemang i kraven. Även om man har gått skilda vägar mot det mål man säger sig vilja nå fram till, har man motiverat varför man för dagen vill vänta eller välja en annan linje. Men konstitutionsutskottets socialdemokratiska majoritet ger sig inte in på någon seriös analys av varför dét skulle vara så nödvändigt att acceptera att ett politiskt parti — i detta fall endast det socialdemokratiska — mot människors vilja skall kunna ansluta dem till en politisk gemenskap som de inte sympatiserar med. På mindre än två rader avfärdar utskottsmajoriteten motionerna 540 och 543, där vi motionärer föreslår att riksdagen måtte uttala att kollektivanslutning till politiska partier bör upphöra. Man hänvisar till att man har tyckt så här förut och att departementschefen också tycker så, och därför vill man inte vara med om någon förändring. Denna konservativa ståndpunkt är till synes opåverkad av den förda debatten. Man tycks vara ointresserad av en reformering som skulle kunna ta bort denna skönhetsfläck i vår demokrati. För det är ju så att det inte finns någon majoritet bland oss LO-medlemmar för en kollektivanslutning. I annat fall skulle väl fler än en tredjedel av LO:s medlemmar ansluta sig till SAP. Det finns ett stort motstånd inom de fackliga organisationerna och avdelningarna, men det har inte påverkat utskottet till att vilja stoppa denna anslutningsform. Vad är skälet? Kan det möjligen vara de gissningsvis 8—-10 miljoner kronor som de kollektivanslutna ger i medlemsavgifter per år till regeringspartiet? Det är inte så säkert, för SAP är ju kapitalisten i svenskt partiliv. Möjligen kan det bland nitiska partibossar finnas en tro på att kollektivanslutningen skulle ha psykologiska effekter som skulle komma det socialdemokratiska partiet till godo. Eller är det en slentrian som har fått avgöra utskottsmajoritetens ställningstagande också den här gången? I det pluralistiska samhälle vi i dag lever i är de politiska sympatierna fördelade på olika politiska partier. Större spridning och större rörlighet kännetecknar den verkligheten — detta gäller även fackföreningsrörelsens medlemmar. Vi har i tidigare debatter här i riksdagen påpekat den ytterligare komplikation som denna fråga fått genom storavdelningarnas tillkomst, som medfört att de som beslutar i frågor om kollektiv anslutning endast är en eller annan procent av fackavdelningens medlemmar. Ofta är det delade meningar, och inte sällan ansluter ett representantskap på några tiotal personer en fackförening på flera tusen medlemmar till det socialdemokratiska partiet. Min fråga till utskottets talesman blir om socialdemokraterna skulle acceptera ett sådant här system om det vore fråga om anslutning till annat parti än just det socialdemokratiska? Är svaret ja, är det konsekvens i handlandet, även om jag anser att ståndpunkten är lika felaktig. Blir svaret nej, bevisar det en egoism och cynism som är häpnadsväckande. Herr Karlsson i Malung inledde debatten i dag med att erinra om diskussionen om frioch rättigheterna och utropade patetiskt: ”Skulle inte jag som medlem i facklig organisation kunna få ansluta mig till det politiska parti jag vill?” Jo, herr Karlsson, visst får ni det. Men vad vi anser är att de som inte vill vara med i visst parti också skall få vara inneslutna i mänskliga frioch rättigheter. Och finns det så starka skäl för ett samband och för anslutningar, ja, då skulle väl de fackliga medlemmarna också utan den här formen ansluta sig till partiet. Herr Henningsson sade i debatten i går kväll att han under 48 år varit Onsdagen den med om att kollektivansluta folk utan att fördenskull känna ånger. Det 6 juni 1973 är ett praktexempel på hur ytligt man kan se på problemet. Den principiella sidan har ingenting med herr Henningssons ångerkänslor att Ny regeringsform göra. I ett senare inlägg på natten menade herr Henningsson att det enligt ordning m.m. hans åsikt endast skulle vara ”medlemmar som är normalt vakna”. — ”Är de inte det har de varken i fackföreningar eller andra organisationer att göra.” Min fråga är: Är det herr Henningsson som skall avgöra om medlemmen håller måttet? Och är inte det krav på vakenhet som herr Henningsson ställer ett skäl för att man skall kräva ett personligt ställningstagande för inträde i ett politiskt parti? Den allmänna och lika rösträtten var den gemensamma nämnaren för liberaler och socialdemokrater under lång kamp för rösträttsreformen i seklets början. Det skulle vara lika naturligt att socialdemokratin ställde upp och hävdade att ett personligt ställningstagande måste vara vägledande för människors val av politisk gemenskap. Att det finns reservationsrätt ursäktar inte tillvägagångssättet. Min förhoppning är fortfarande att vi inte behöver tillgripa lagstiftning men att ett ställningstagande av riksdagen i principfrågan skall vara tillräckligt för att SAP skall rensa ut denna odemokratiska form av infösning i en partifålla. En majoritet bland fackföreningsfolk är för att skilja mellan den fackliga verksamheten och det partipolitiska engagemanget. Det finns också en majoritet i denna kammare för en sådan ståndpunkt. Men här får vpk stora skälvan. Man för i ett särskilt yrkande fram samma krav som mittenpartiernas reservation men har en skrivning som gör det omöjligt att få framgång för det man säger sig slåss för. Bättre än på detta sätt kan knappast vpk visa sin underkastelse för dagens makthavare. Om demokratin får fortsätta att utvecklas och fördjupas kommer denna rest att falla. Det är beklagligt att riksdagens socialdemokrater inte vill medverka i det arbetet. Herr talman! Den fackliga rörelsens styrka avgörs inte av hur hårt man är bunden till ett politiskt parti. Ingen facklig organisation har någon möjlighet att samla alla sina medlemmar till samma samhällssyn. Styrkan består i stället i att man — trots olika politiska värderingar — med ömsesidig respekt tillsammans arbetar för gemensamma fackliga mål. Vi vill göra det tillsammans med socialistiska och andra arbetskamrater i kampen för bättre villkor i arbetslivet, och när det gäller kravet på verkligt medbestämmande är det inte vi som har sviktat. Den politiska friheten stärker den fackliga solidariteten. I den uppgiften är vi liberala arbetare beredda att ställa upp. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationen 10 vid konstitutionsutskottets betänkande nr 26.

g Onsdagen den Herr talman! Jag kan i stor utsträckning hänvisa herr Jonsson i sdag 6 juni 1973 Alingsås till vad som sades här i går — jag förmodar att han lyssnade då. TA fors Det finns inte mycket att tillägga. Ny regeringsform Herr Jonsson frågar om det också skulle vara tillåtet att ansluta sig till andra partier. Ja, det är ju helt naturligt att man har fullständig frihet att ansluta sig till vilket parti man vill. Men jag måste säga, herr Jonsson, att de skulle vara rätt egendomligt funtade i en facklig organisation om de hade så värst mycket att välja på. Då vet jag inte vad jag skall säga när det gäller deras klarhet över vad den fackliga verksamheten betytt och vad det samarbete inneburit som har skett med det socialdemokratiska partiet. Till herr Åkerlind vill jag säga, att när han påstår att han har bedrivit mycket billig facklig politik, så har jag ingenting att invända. Det tror jag fullt och fast på.
Herr talman! Herr Henningsson gör en reträtt och säger att han har ingenting att tillägga till vad han sade i går. Det är ändå väldigt tunt när man ser till den principiella sidan. Herr Henningsson säger närmast förvånad att det kan knappast bli tal om anslutning till något annat parti, men ändå skulle han tycka att det vore rimligt. Jag framhöll i mitt anförande att det är konsekvent om man säger att det är O.K. att göra på detta sätt. Det hindrar emellertid inte att ståndpunkten ändå är lika orimlig. Att de fackliga framgångarna skulle vara avhängiga av det politiska » därför att de fackliga organisationer som inte har detta samröre har ändå fått ett gott utbyte. Ta t.ex. TCO, där man inte är partipolitiskt bunden. Jag har hört en ledamot av denna kammare berätta — han är också medlem av sitt TCO-förbunds förhandlingsutskott — att han har den bestämda uppfattningen att det närmast varit ett plus att inte behöva ta partipolitiska sambandet har jag också svårt att förs hänsyn i förhandlingsarbetet. I det utskottet fanns både folkpartister och socialdemokrater, och det var närmast en stimulans, enligt hans sätt att se, att utifrån skilda politiska grundåskådningar finna radikala lösningar, t.ex. i låglönesatsningen.

Herr talman! Även om särmeningar på ett ganska stort antal punkter och många viktiga sådana har framförts i form av reservationer till utskottets betänkande, så är dock enigheten här i riksdagen bakom huvuddragen i det grundlagsförslag vi nu diskuterar ganska stor. Detta har ju också omvittnats här i debatten av flera talare före mig. Men jag är övertygad om, herr talman, att om svenska folket i en folkomröstning kunnat få ge sin mening till känna, så skulle det ha gett oss riksdagsmän klart besked om att en stor del av medborgarna — troligen en majoritet — icke godtagit flera av de mycket genomgripande och långt gående förändringar i riksdagsordning och regeringsform som vi nu strax går att fastställa. Kungl. Maj:ts proposition nr 90 med förslag till ny regeringsform och = Nr 112 ny riksdagsordning kommer, enligt mångas uppfattning, att göra Sverige Onsdagen den till ett land utan traditionsbundet och historiskt samband med det 6 juni 1973 förflutna. Visserligen sägs Sverige skola bestå som monarki men en —S— — — urholkad sådan, där konungen i stort sett fråntas alla de befogenheter Ny regeringsform som eljest tillkommer statsöverhuvuden ute i världen. och a riksdags Detta är resultatet av en kompromiss i grundlagberedningen, och som ordning m.m. alla kompromisser där det är nödvändigt att ge upp vissa ståndpunkter för att nå enighet och resultat är även denna behäftad med påtagliga svagheter. Det finns ingenting som talar för att denna kompromiss återspeglar den allmänna meningen ute i landet. Tvärtom har kompromissen mottagits med mycket stor misstro. För stora delar av vårt folk är alltjämt regeringsformens ord att ”Konungens Majestät skall hållas i helgd och vördnad” ievande realiteter, som inte kan utraderas med ett penndrag. Konungens 90-årsdag i höstas blev en mäktig manifestation för den urgamla lojaliteten mellan konungen och folket, inte minst — och glädjande nog — uppburen av de unga. Eftersom författningen utgör grundvalen för statens offentliga liv måste den fylla högt ställda krav för att kunna anses vara en fullvärdig lagstiftningsprodukt. I detta avseende finner jag att det framlagda förslaget uppvisar åtskilliga brister. Visst ligger det ett betydande värde i att landet får en ny och modernt utformad författning, men den borde bättre än vad fallet är anknyta till den historiska utveckling ur vilken den har framsprungit. Förslaget saknar historiska perspektiv. Detta har redan framhållits från flera håll. De föreslagna bestämmelserna relateras vidare endast i begränsad omfattning till nuvarande konstitutionella praxis. Motiven som redovisas för viktiga stadganden är i många fall mycket knapphändiga. Frågeställningar som följer av en på folksuveränitetens grund konstruerad författning har heller inte närmare analyserats eller belysts. Framtidens grundlagstolkare kommer efter vad jag förstår att ställas inför stora svårigheter då det gäller att tolka innehållet i gällande rätt. Utöver vad tidigare talare från moderata samlingspartiet anfört vill jag peka på några andra punkter, där många medborgare inte anser sig kunna godta propositionens förslag. Det gäller dels monarkens ställning över huvud taget, dels monarkens medverkan vid regeringsbildningen, dels monarkens befattning med promulgation av lagar och undertecknande av expeditioner, dels ock monarkens förhållande till försvarsmakten. Monarkens uppgifter vid regeringsbildning och vad gäller promulgation av lagar och undertecknande av expeditioner har överförts till talmannen, respektive till statsministern. Enligt förslaget erhåller statsministern både reellt och formellt en mycket stor politisk makt. Denna nya ordning kan med fog ifrågasättas, då allt starkare röster i våra dagar höjs för kollegiala och decentraliserade beslutsformer. I de allra flesta stater är det vanligt att statschefen formellt utövar högsta befälet över krigsmakten. Nu kan det med mer eller mindre rätt påstås att detta inte överensstämmer med en konsekvent genomförd parlamentarism. Jag accepterar denna förklaring och godtar därför också propositionens förslag att konungen endast titulärt tilldelas försvarets 9 högsta grad. Jag förutsätter dock att den svenske konungen även i framtiden, på det sätt som är vanligt beträffande utländska statschefer, behåller sin rätt till militära hedersbetygelser samt att konungen skall ha tillgång till personlig militär stab och även till namnet vara chef för vissa fredsförband. Herr talman! Så några ord om en helt annan fråga som inte upptas i propositionen 90 men som har aktualiserats i en motion i anslutning till propositionen. I motionen 963 har herr Fridolfsson i Stockholm, herr Nilsson i Agnäs och jag hemställt om en omprövning av spärregeln vid val till riksdagen. Fyraprocentsregelns uppgift är att hindra en alltför stor partisplittring i riksdagen. Alla är väl medvetna om att något slag av spärr behövs mot uppkomsten av alltför många småpartier. Ett valsystem utan tröskeleffekter är otänkbart — det inser säkert även fyraprocentsspärrens argaste vedersakare. Å andra sidan bör man inte tillgripa större våld än nöden kräver. När den partiella författningsreformen beslutades 1968 och 1969, framförde ett flertal remissinstanser starka betänkligheter mot en så hög spärr som 4 procent. Det påvisades bl.a. att en enda röst kunde innebära att ett i riksdagen tidigare orepresenterat parti fick ett flertal mandat — teoretiskt ända upp till 14 stycken. Å andra sidan kan frånvaron av en enda röst medföra att ett parti med ett ganska stort antal ledamöter helt utraderas ur landets beslutande församling, vilket allså får till följd att en stor grupp väljare — upp till ett par hundra tusen — under en hel valperiod utestängs från att genom sina egna representanter ' påverka riksdagsarbetet. En så hög spärr som 4 procent får utan tvivel effekten att den konserverar den nuvarande partistrukturen, och det medför att riksdagen icke återspeglar de åsikter och uppfattningar som är rådande bland väljarna vid det aktuella tillfället. Svenska erfarenheter när det gäller politiska partier och partibildningar pekar inte på att partisöndringen på något sätt varit ett problem i vårt lands politiska liv. Jag tror att vi har alltför lätt att överföra de svårigheter som andra länder haft på detta område till vårt eget land. Det gäller då länder med en helt annan bakgrund, såväl politiskt som socialt, språkligt och konstitutionellt. Det är mångas uppfattning att vi överdriver faran av splittring och underskattar värdet av att genom en lägre spärr hålla demokratin frisk och levande. Utskottet avstyrker motionen, och mot ett enigt utskott gagnar det föga att yrka bifall. Jag gör det heller icke. Men jag är övertygad om att vi motionärer förr eller senare kommer att få gehör för våra krav. Herr talman! Jag biträder de yrkanden som tidigare ställts av moderata samlingspartiets utskottsledamöter, herrar Hernelius och Werner i Malmö, i anslutning till föreliggande utskottsbetänkande.

Herr talman! Jag skall först be att få kommentera några punkter i ett anförande under gårdagskvällen av herr Romanus, som berörde vissa Herr Romanus tog först upp förslaget att debatt inte skall få förekomma vid beslut om införande av tidsbegränsning i viss riksdagsdebatt. Han hävdade att det var nödvändigt att man i samband härmed tillät inlägg på högst 2 minuter. Nu är det ju så att vid tidsbegränsning skall varje riksdagsledamot ha rätt till ett anförande om 6 minuter och rätt till repliker på 2 gånger 3 minuter. Vi är här i kammaren överens om att debattbegränsningar i första hand skall göras på frivillig väg, men som en sista utväg måste det finnas möjligheter till formella och bindande tidsbegränsningsbeslut. Skall ett beslut om debattbegränsning vara meningsfullt är det självklart att det inte får ge upphov till en ny debatt. Detta är för övrigt ett system som redan nu gäller för riksdagens arbete. Innebär frågan om tidsbegränsning, som herr Romanus befarade, i ett visst läge ett viktigt politiskt avgörande, kan säkerligen de politiska konsekvenserna redovisas i den följande debatten, bl.a. genom att flera talare från den berörda partigruppen går upp. Riskerna är alltså inte särskilt stora med att fortsättningsvis tillämpa nu gällande regler på den här punkten. Herr Romanus befarade vidare att föreskriften att inte förhandsanmälda talares taletid skall begränsas till 6 minuter skulle leda till att man anmälde tal som antingen inte skulle komma att hållas i riksdagen eller som, även om de hölls, inte var särskilt angelägna. Angrepp i längre anföranden skulle inte heller kunna bemötas. Dessa farhågor måste också vara överdrivna. Här tillkommer dessutom att talmannen vid angrepp i debatten kan medge undantag. Kan vi ge talmannen rätt att initiera regeringsbildandet bör han också kunna få uppgiften att medge förlängd taletid för de riksdagsledamöter som blir oväntat angripna i en riksdagsdebatt. Vidare tog herr Romanus upp voteringsmetoden och pläderade för användning av seriemetoden. Alla voteringsmetoder är behäftade med vissa brister. Propositionens förslag om användning av den nuvarande eliminationsmetoden har tillkommit efter det att tre riksdagsgrupper av fem har tillstyrkt det förslaget till grundlagberedningen. Den metoden överensstämmer också med vad som tillämpas i föreningsliv och i kommuner. Ett argument som anförts mot eliminationsmetoden är att den skulle fresta till taktikröstning. Erfarenheterna visar att sådan taktikröstning inte förekommer särskilt mycket och snarare har minskat i omfattning än tilltagit. Herr Romanus anförde ett exempel på taktikröstning av herr Palme i fredagens omröstning. Jag vet inte vad som förorsakade herr Palmes ställningstagande, men jag tycker att exemplet är dåligt valt av herr Romanus.

Herr talman! Det vore förmätet av mig som siste anmälde utskottsrepresentant att efter de här två dagarnas debatt i grundlagsfrågorna ytterligare diskutera de frågor som särskilt uppmärksammats i det föreliggande förslaget, nämligen regeringsmakten, regeringsarbetet och de grundläggande frioch rättigheterna. Demokratin är fast förankrad hos Sveriges folk, inte genom grundlagsstadganden utan genom folkets deltagande i landets styrelse — i folkrörelser, i kommuner och här i Sveriges riksdag. Det är viktigt att riksdagens ställning som folkmaktens främsta organ bevaras och utvecklas. Det är riksdagen, inte i första hand några välformulerade paragrafer i en grundlag, som skapar skyddet för medborgarnas frioch rättigheter, befäster demokratin och skyddar medborgarna mot otrygghet och nöd. Då måste riksdagen vara representativ för folkmeningen och effektivt kunna lösa sina arbetsuppgifter. Riksdagens och ledamöternas arbete måste utvecklas i takt med samhället i övrigt. Det är därför tillfredsställande att riksdagens arbetsformer nu blir föremål för en fortsatt översyn om kammaren biträder konstitutionsutskottets förslag på den punkten. Herr talman! Jag ber att på samtliga punkter få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan i dess betänkande nr 26.

Herr talman! De första frågorna, om formerna för debattbegränsning, som herr Wictorsson och jag har diskuterat, är naturligtvis inte någon stor och avgörande fråga. Oavsett vilken lösning man väljer innebär det inte några allvarliga risker för riksdagens funktion, utan det gäller framför allt att undvika vissa nackdelar i undantagssituationer. Om man skall införa tidsbegränsning är det självklart att det ställningstagandet inte bör föranleda en lång debatt — om man har rätt att yttra sig i två minuter, lär det heller aldrig blir fråga om några långa debatter. Men själva frågan om införande av tidsbegränsning kan vara ett viktigt politiskt avgörande, och därför bör man, innan detta avgörande träffas, ha möjlighet att redovisa argumenten för och emot. Den andra reservationen gäller hur man skall behandla de talare som inte förhandsanmält sig. De effekter som jag har pekat på kan uppstå: man riskerar att många anmäler sig för säkerhets skull och sedan håller anföranden som de ursprungligen kanske inte hade tänkt hålla. Därigenom blir ju debattiderna längre än de annars hade behövt bli. Det är givet att talmannen har många viktiga uppgifter, och då kan han naturligtvis också få uppgiften att fördela tiden mellan talarna, men som huvudprincip är vi väl ändå ense om att automatiskt verkande regler för debattbegräsningar är att föredra. Den tredje frågan, nämligen frågan om beslutsordningen, är däremot viktig. Herr Wiectorsson säger att alla voteringsmetoder har sina svagheter. Ja, men frågan är vilka svagheter de har. Eliminationsmetodens svaghet, som jag har pekat på, är att den, genom att taktikröstning förekommer, kan leda till att det förslag som egentligen bäst svarar mot riksdagens uppfattning, blir bortröstat i en förberedande omröstning. Det är enligt vår uppfattning en avgörande svaghet, och därför bör man inte välja den metoden. Nu tror jag att herr Wictorsson beklagligtvis inte har uppfattat vad som avses med begreppet taktikröstning trots att det begreppet utreds ganska ordentligt i en utredningspromemoria. Det innebär att man i en förberedande votering röstar emot det förslag som man föredrar av de två som står under omröstning, för att därigenom rösta bort en lösning — ofta en mellanlösning — som skulle ha haft möjlighet att vinna stöd av ett flertal i riksdagen. Exempel på detta kan man framför allt finna från socialdemokraterna, eftersom de har varit i den situationen att de i en förberedande omröstning har fått välja mellan två förslag från andra partier. Att denna taktikröstning fortfarande förekommer hos vissa individuella socialdemokrater finns det exempel på. Det senaste stora exemplet var naturligtvis omröstningen om Investeringsbanken. Jag skulle vilja fråga herr Wictorsson: Vad är det för nackdel med seriemetoden, som gör att herr Wictorsson inte är anhängare av den metoden?
Herr talman!

Sedan, herr Romanus, kan taktikröstning förekomma inte bara i förberedande voteringar, utan det kan ju, som exemplet från röstningen om AP-fonderna visar, också förekomma taktikomröstningar efter det att själva huvudavgörandet har träffats i ett ärende.

Herr talman! Det enda argument i sakfrågan som herr Wictorsson anförde, var att eliminationsmetoden stämmer bättre med vad som är vanligt i svenskt föreningsliv. Men vi behöver inte tro att bara det som vi jälva har är bäst. Om man tittar ut över världen, finner man att seriemetoden är den vanligaste, i synnerhet i de europeiska parlamenten. Även i Europarådet används den metoden. Det skulle väl inte vara någon nackdel för oss i en tid av ökade internationella kontakter även på det politiska planet, om vi kunde dra nytta av de erfarenheter som har gjorts utomlands. Jag beklagar att herr Wictorsson inte satt sig in i problematiken. Att han inte har gjort det framgår av att han säger att taktikröstning kan förekomma även i huvudvoteringen. Ja, men det är inte en sådan taktikröstning som vi talar om här, utan här talar vi om den, som är den avgörande svagheten i vårt beslutsförfarande. Den typen av taktikröstning kan förekomma bara i förberedande votering, när man alltså röstar bort det förslag som man egentligen tycker är bättre för att rösta fram ett motförslag — då socialdemokraterna t.ex. röstar fram ett moderatförslag som motförslag i huvudvoteringen. Det är den typen av taktikröstning som hör ihop med det problem vi diskuterar. Sedan får jag kanske tillägga, även om det inte hör hit, att det exempel som herr Wictorsson nämnde inte alls var någon taktikröstning. Folkpartiets uppfattning när det gällde AP-fonderna var att fonderna inte skall användas för aktieköp. Det var vår huvudståndpunkt. När vårt förslag hade fallit i den första omröstningen fullföljde vi naturligtvis den linjen genom att rösta för att de möjligheter, som då ändå hade införts, skulle begränsas så mycket som möjligt. När vi inte hade lyckats förhindra att fonderna använts till aktieköp ville vi åtminstone genom att stödja centerreservationen försöka förhindra att man köper mer än 5 procent av aktierna i något företag. Det är inte någon ändring av uppfattningen, det är ett konsekvent fullföljande av vår uppfattning att de här pensionsfonderna skall användas och placeras på ett tryggt sätt. De skall inte användas för att styra företagen, vilket är socialdemokraternas linje. Det är alltså inte exempel på taktikröstning i någon mening, vare sig i den mening vi här diskuterar eller i någon annan mening.

Herr talman! Efter de mycket arbetstyngda veckor som kammaren nu har bakom sig torde man kunna räkna med att ledamöterna är rätt mottagliga för de olika argumenten för vissa debattregler som syftar till att göra våra debatter mera koncentrerade och dynamiska och därmed mera njutbara för den allmänhet som vi också talar för här i kammaren. Jag tror att de erfarenheter som vi under de första åren fått av det nya enkammarsystemet har gjort att vi börjat fundera över nödvändigheten av att finna former för vårt arbete som gör det möjligt för riksdagsmännen att på ett ändamålsenligt sätt fylla denna alltmer maktpåliggande uppgift och samtidigt hålla den kontakt de måste ha med sina valmän hemma i valkretsen. Jag har vid årets början försökt bidra till den debatten genom att väcka motionen 95, där jag tagit upp problematiken med en viss kategori motioner. I förstone ville jag ge dem benämningen följetongsmotioner. Jag fann emellertid att den benämningen inte var riktig, eftersom en följetong ändå innehåller något nytt varje gång. Sedan övergick jag till att kalla dem för bis iter-motioner, men de kommer ju inte igen bara två eller tre gånger; under de 17 år som jag varit i riksdagen har jag praktiskt taget varje år fått vara med om att behandla så gott som likalydande motioner där utgången på förhand har varit given. Utskottet finner sig inte kunna biträda min motion, och jag har viss förståelse för utskottets argumentation — den fria motionsrätten har vi verkligen anledning att slå vakt om. Men motionen kanske kan ses som ett utslag av den lätta desperation som många av oss har känt när vi år efter år konfronterats med gamla ”skivbekanta” i utskotten och tänkt på hur mycket av utskottens och kammarens dyrbara tid som skulle ha kunnat ägnas åt nya och djärva tankar i stället för att användas till att samvetsgrant redovisa de skäl som år efter år anförts för att avslå en motion. Nu har jag naturligtvis inte avsett att man skall inskränka rätten att väcka sådana motioner som har en politiskt betydelsefull uppgift att fylla, men det finns ett antal motionärer här i kammaren som år efter år kommer upp med sin pärm av gamla motioner, sätter nytt datum och : Onsdagen den nytt årtal på dem och lämnar in dem utan några ytterligare motiveringar = & juni 1973 för att de kommer tillbaka, trots att en ganska enig kammare gång på S gång har avslagit motionerna. Om inte den här motionen har gjort någon annan nytta, så hoppas jag att den skall ha den effekten att när herrar motionärer — för det är mest herrar — kommer tillbaka nästa år med den där motionspärmen, kanske de tänker på att det blir något av ett löjets skimmer över bis iter-motionerna, dessa gamla ”skivbekanta” som kommer att mötas med ett igenkännandets leende i utskotten. Själv får jag inte tillfälle att återkomma med denna motion såsom någon följetongsmotion. Jag skulle inte ha gjort det även om jag hade blivit kvar i kammaren. Jag tror emellertid att det kan vara av ett visst värde att denna motion blivit väckt såsom ett uttryck för den omsorg vi här i kammaren hyser om att det arbete vi utför skall vara effektivt och te sig även för en större allmänhet såsom meningsfullt.

Herr talman! Fröken Bergegren har knappast svarat på min kritik från i går av hennes motion nr 95. Hon säger där, vilket är rätt allvarligt, att man skall överväga att i riksdagsordningen införa förbud mot att me en gång väcka en likartad motion under en valperiod. Hon tänker sig att talmanskonferensen skall få avgöra vilka motioner som skall få väckas och vilka som över huvud taget inte skall få remitteras till utskott. Fröken Bergegrens motion har med en kärv motivering avstyrkts av ett enigt utskott. Men hon tycks ändå inte riktigt förstå att rätten att fritt väcka motioner i riksdagen är ett av de viktigaste redskapen vi har att påverka samhällsutvecklingen. Det är den rätten hon vill upphäva. Vi vet ju hur det är: genom att år efter år återkomma med en tanke, att argumentera för den, att yrka på en reform som man tror på så att man väcker en opinion och raserar motståndet steg för steg. Till slut blir reformen genomförd; eller man tar ett steg i reformens riktning. Låt mig ge ett par exempel på det orimliga i tankegången i fröken Bergegrens motion. Från 1946 och framåt reste folkpartiet kravet på en indexreglering av folkpensionerna. Prisstegringarna skulle inte få gröpa ur realvärdet av de äldres pension. Jag tror att det var 1950 som det förslaget gick igenom. Det hade det knappast gjort om man inte hade tjatat. Gång på gång har folkpartister motionerat om skydd mot obefogad uppsägning. Bl. a. på det sättet har man skapat en opinion. Nu ser vi att ett skydd mot obefogad uppsägning kommer att bli verklighet. I flera år har vi motionerat om en sänkning av rösträttsåldern till 18 år. Gång på gång har våra motioner avslagits. Men vi har återkommit. Om en liten stund kommer riksdagen att ställa sig bakom den reformen genom den nya grundlagen. Nr 112 Frågan om en allmän sysselsättningsförsäkring har vi från folkpartiets Onsdagen den sida drivit under mycket lång tid. Motioner har väckts gång på gång, och 6 juni 1973 de har till fröken Bergegrens förskräckelse varit rätt likartade. I vår har vi - — — =+Åtagit ett steg på vägen mot en sådan reform. Nästa steg kommer säkert att : För ett antal år sedan gav Sverige praktiskt taget ingen u-hjälp till ordning m.m. Zambia, det fria Afrikas utpost mot de vita rasistregimerna. Nästan varje år har vi motionerat om det stödet. Det har drivit upp biståndet till denna hårt pressade nation. Ett sista exempel: oppositionen har år efter år motionerat om en ökning av antalet polistjänster för att öka tryggheten och rättssäkerheten Socialdemokraterna har avslagit motionerna. Men i år följde regeringen efter. Detta är bara några få exempel från efterkrigstiden på hur man genom motioner skapar en opinion och driver på samhällsutvecklingen. Om riksdagen avslår ett förslag som motionärerna är övertygade om är riktigt och värdefullt så återkommer ofta motionärerna och försöker bryta motståndet. Det svenska samhället skulle vara åtskilligt sämre, om denna fria motionsrätt inte fanns i vår riksdag. En av de få motioner som jag tror har varit överflödig i alla avseenden är däremot fröken Bergegrens. Men jag vill inte ändra riksdagsordningen för att hindra att den upprepas. Jag yrkar bifall till utskottets förslag på den här punkten.
Herr talman! För det första vill jag göra herr Ahlmark uppmärksam på att jag främst yrkade på att ledamöterna frivilligt skall ålägga sig en viss återhållsamhet med att väcka okynnesmotioner. För det andra borde herr Ahlmark ha observerat att jag nämnde just motioner av den typ som herr Ahlmark tog upp såsom sådana beträffande vilka jag inte ansåg att man skulle införa någon ransonering För det tredje har jag inte kommit med konkreta förslag utan har begärt en utredning. Jag vill tillägga att när jag väckte denna motion i januari, möttes jag av ett spontant gillande från väldigt många ledamöter ur olika partier, vilket kanske vittnar om att de gripits av samma lätta k änsla av desperation som jag hade gjort. Men jag instämmer helt och hållet i vad utskottet säger, nämligen att den fria motionsrätten är en viktig sak. Vi bör inte i onödan inskränka den. Men man skall också hålla i minnet de gamla orden om att frihet är det bästa ting för dem som kan bruka den på rätt sätt. Om vi riksdagsmän, som bör gå i spetsen när det gäller att på rätt sätt bruka friheten, inte förstår att göra det, undergräver vi därigenom respekten för den varsamhet som alla människor bör iaktta då det gäller att utnyttja de erkända frioch rättigheter vi har i landet. Är vi inte tillräckligt vaksamma på den punkten, kan det hända att vi tvingar fram regler som vi i och för sig inte anser önskvärda.